Herr talman!

Vi anser därför att det är viktigt att skattemedel används till just den verksamhet som de är avsedda för, det vill säga för att utveckla välfärden. Det handlar inte i första hand om att berika enskilda företag eller enskilda individer.Följaktligen behöver den vinstjakt som pågår i välfärden och som den förra regeringen uppmuntrade stoppas - detta eftersom kommersialiseringen får negativa följder vad gäller likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning och öppenhet inom den samlade välfärden.

Vi är väl medvetna om att det är en omfattande process som måste ske i flera steg.Produktion av till exempel material och utrustning kan med fördel läggas ut på vinstsyftande privata aktörer.

Medel avsätts bland annat för att förbättra förutsättningarna för rätt användning av professionernas kompetens, för att förbättra förlossningsvården och för att korta väntetiderna i cancervården.Ägarprövningsutredningen ska enligt sina direktiv redovisa sitt arbete senast den 1 november 2014.

Jag drar slutsatsen att ministern inte känner till Ruth Berglund som är vd för Strukturrutan AB. Ruth är småföretagare i Östersund och driver ett prisbelönt äldreboende. Ruth har haft planer på att starta ytterligare ett äldreboende men vill nu dra sig ur avtalet efter vunnen upphandling på grund av den nya osäkerhet i branschen som regeringen har skapat med sin överenskommelse.Ruth är tyvärr inte ensam. 11 000 företagare i vård och omsorgssektorn befinner sig i samma situation. Dessa företag anställer totalt 160 000 sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden med flera. 93 procent är småföretag, och 54 procent drivs av kvinnor.Vården och omsorgen är navet i välfärdens kärna, som vi alltid ska värna. Vi politiker har till uppgift att se till att vården och omsorgen håller hög kvalitet och kommer alla som behöver till del. Det betyder att vi måste ge vårdgivare goda förutsättningar att göra ett bra jobb och samtidigt ställa krav på resultat. Där det finns brister, oavsett om det sker hos kommunala eller privata verksamheter, ska vi sätta in åtgärder.I stället för att jaga bristande resultat jagas driftiga företagare. Detta tydliggörs återigen i sjukvårdsministerns svar där han menar att kommersialisering av välfärden har lett till ett ökat behov av kontroll och granskning.Att sjukvårdsministern inte tycker att offentligdriven välfärd ska kontrolleras och granskas på samma sätt visar återigen att ideologi går före kvalitet för regeringen. Kan statsrådet svara på varför lägre kvalitetskrav ska ställas på den offentligt drivna verksamheten?Vidare vill jag ha svar på frågan om sjukvårdsministern kommer att föregripa resultatet i den utredning om ägardirektiven som snart är färdig.

Jag skulle gärna vilja veta på vilket sätt det är mer komplicerat att driva en vårdcentral än att till exempel utveckla ett nytt läkemedel?Med slopad LOV i primärvården, vinstbegränsningar, regelkrångel och inte minst en förlängd tid av osäkerhet slår regeringen undan benen för tusentals småföretagare som i dag verkar inom vården och omsorgen.

Herr talman! Jag tackar för interpellationen. Min utgångspunkt som sjukvårdsminister och regeringens utgångspunkt är i första hand att värna patienternas intresse av en god och jämlik vård som ska vara likvärdig över hela landet.I detta arbete ingår det numera också att se över hur vården och omsorgen i landet har utvecklats under de senaste 20 åren. Det har skett ganska stora omställningar. Till viss del har de varit bra. Möjligheten för den enskilde att påverka sin egen omsorg och vård har ökat, och det är bra. Möjligheten för personalen inom dessa verksamheter att ha ett större inflytande över sitt eget arbete har i vissa fall ökat, och det är också bra.Samtidigt har vi kunnat se hur utvecklingen ibland har försämrat möjligheterna. Det gäller inte minst att vi har fler vinstdrivande företag inom vård och omsorgssektorn som ibland sätter vinstintresset före patienternas behov av en god vård och en god omsorg.Under åren har vi fått flera rapporter om detta via medierna men också via mer formella kanaler.

Den har - det vill jag återigen poängtera - i många stycken varit bra. Men i de stycken där det inte har varit bra har vi från politikens sida ett ansvar att agera, och det är det vi nu gör.Jag kan bara beklaga om enskilda näringsutövare känner en otrygghet i detta arbete.

Vi kommer att ha ett bra underlag för att reformera svensk välfärd och göra den ännu bättre.
Herr talman! Jag vill börja med att bemöta några av de påståenden som ministern lyfte fram i debatten.14 av 20 av Sveriges mest populära vårdcentraler drivs i privat regi. Privata vårdgivare får bättre betyg av sina anställda än vad offentligt drivna får enligt Jobbhälsobarometern. Enligt en mer omfattande studie som Socialstyrelsen har gjort kan vi inte se några entydiga skillnader i kvalitet mellan kommunalt och privat drivna äldreboenden.Självklart finns det exempel på verksamheter där kvaliteten brister. Men de exemplen går att hitta bland både de privata och de offentligt drivna verksamheterna.Utifrån detta kvarstår min oro över att överenskommelsen med Vänsterpartiet i den här frågan är ideologiskt driven snarare än syftar till bättre resultat. Om det vore så att bättre kvalitet i vården vore det primära syftet skulle vi se mer kontroll, mer resultatuppföljning och fler åtgärder mot brister - inte jakt på företagare som oavsett resultat och kvalitet nu stoppas.Sjukvårdsministern nämner också SVB-formen, som om det vore ett alternativ för de 11 000 företagare som i dag finns i branschen. Problemet är att SVB-formen redan har prövats och att den kritik som riktades från en rad remissinstanser, som Konkurrensverket, Skatteverket och Bolagsverket, redan inför införandet av den här bolagsformen har visat sig vara sann. Vi har i dag bara två företag i SVB-form som verkar inom vård och omsorgssektorn, varav det ena redan har ansökt om konkurs.Herr talman! Jag skulle vilja byta perspektiv och lyfta ett annat perspektiv i den här frågan som jag tycker alltför sällan blir belyst. Det är att detta faktiskt också är en kvinnofråga.Enligt en rapport som Vårdföretagarna har tagit fram med siffror från SCB drivs 54 procent av företagen inom vård och omsorg av kvinnor. Det är nästan dubbelt så många kvinnliga företagsledare jämfört med övriga näringslivet. Inom äldreomsorgen drivs 67 procent av företagen av kvinnor.Det beror på att etableringsfriheten har öppnat upp nya karriärvägar i en bransch som under lång tid har varit dominerad av kvinnliga anställda. I många yrken där kvinnor tidigare nådde ett tak i karriären finns nu möjlighet att starta eget och att bli chef. Det gör inte bara att branschen är i framkant vad gäller jämställdhet utan också att fler kvinnor än tidigare nu blir aktuella för att komma in i bolagsstyrelser även i övriga näringslivet och få meriter.Feminism är för mig att aldrig behöva bli missgynnad eller hållas tillbaka på grund av sitt kön. Tyvärr ser vi i dag att kvinnor fortfarande ligger i lä vad gäller löneutveckling och chefspositioner. Ett av skälen till detta är att det har varit omöjligt att göra karriär inom många av de yrken där vi ser att de flesta anställda är kvinnor. Många av de yrkena finns i dag inom välfärdssektorn.Jag vill därför ställa ytterligare en fråga till sjukvårdsministern. Hur är det förenligt att kalla sig feminist och samtidigt sätta krokben för de 7 000 kvinnliga företagare som i dag verkar inom vård och omsorg?

Jag har suttit i näringsutskottet i många år. Jag kan bara konstatera att denna syn på kvinnor gör mig ganska upprörd - att den enda typ av företag som en kvinna ska kunna driva är vårdföretag. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Tro mig, det finns massor med kvinnor som driver företag runt om i vårt avlånga land, och det är inte alltid vårdföretag.Vad konstigt det är! När jag träffar vårdföretagare har man tyckt att det är problem med att det finns riskkapitalbolag i de här branscherna. Varför det? Jo, det är ur ett strikt näringspolitiskt perspektiv, och ofta snedvrider de dessutom den konkurrens som måste finnas. Finns det ett privat näringsliv måste det ju finnas möjlighet att stå på något så när jämbördig nivå.Det är helt sant att dessa företag ofta startas av kvinnor, om det inte handlar om mycket stora vårdcentraler, för då är det naturligtvis läkarna som ska göra det - det är den syn som ofta finns. Men de kvinnorna blir ofta uppköpta av de fyra fem riktigt stora bolagen. Det händer i väldigt många fall. De bolagen gör sig en stor hacka.Men det var inte därför jag begärde ordet, utan det var för detta: Jag tycker att det blir så enfaldigt i Sveriges riksdag när vi, varje gång vi diskuterar vården, ska diskutera associationsformerna för vården. När hörde jag Moderaterna senast prata om jämställd vård, till exempel?Jämställd vård innebär att jag, som har haft en kronisk sjukdom i hela mitt liv, har samma möjlighet att få den vård som jag behöver som de som bor i Gävleborgs län eller i Gotlands län. Men något sådant resonemang hör jag aldrig. Jo, jag har hört om detta i samband med att man ska få större valfrihet. Men valfriheten i just mitt fall innebär att det aldrig kommer att kunna finnas någon valfrihet, eftersom det saknas så många specialutbildade läkare som vi skulle vara tvungna att ha.Varför pratar man hela tiden bara om associationsformerna? Jag tror helt enkelt att man inte har något annat att säga när det gäller just sjukvården, äldreomsorgen och handikappomsorgen. Det viktigaste för Moderaterna är inte att bedriva en bra hälso och sjukvård, utan det viktigaste för Moderaterna är att det kommer in så många privata aktörer som möjligt.Är det verkligen så farligt att se över de här formerna? Jag är helt övertygad om att fyra år till med en alliansregering hade inneburit att Alliansen hade varit tvungen att göra detta. Det fanns ett stark folkligt tryck i denna fråga.Jag tycker att detta är kraftigt överdrivet.
Herr talman! Åhörare! Detta är en debatt som i första hand handlar om sjukvårdens och omsorgens förutsättningar. Den handlar delvis om hur vi ska organisera den men framför allt om vilken rätt patienter och brukare har till en god och jämlik vård och omsorg. Tyvärr måste jag konstatera att Sofia Fölsters inlägg skulle passa bättre i en näringspolitisk debatt än i en sjukvårdsdebatt. Det är intressanta frågor som tas upp. Men perspektivet för den svenska hälso och sjukvården kan aldrig i första hand vara att värna enskilda företagare eller enskilda driftsformer. Utgångspunkten måste vara att värna patienters och brukares rätt till en god hälsa. Därför tycker jag att kritiken blir så ihålig från Sofia Fölster och från interpellanten Finn Bengtsson när de i första hand talar utifrån riskkapitalisters perspektiv och utifrån enskilda näringsidkarens perspektiv och vägrar ta patientperspektivet i sin mun. Som jag inledde med att säga har vi stora problem i denna sektor. Vi har problem med väntetider, vi har problem med att människor ibland känner sig otrygga när de söker vård och omsorg och vi har stora och växande utmaningar i framtiden som kommer med en åldrande befolkning. Samtidigt har det skett stora reformer och stora omvälvningar i hälso och sjukvårdssektorn under de senaste 20-25 åren. Det är inte konstigt att vi, efter de stora omvälvningar som har skett och efter de stora reformer som har gjorts inom hälso och sjukvården, nu vill utreda vad vinstintresset egentligen har ställt till med inom dessa verksamheter. Vad har egentligen konsekvensen blivit av att vissa enskilda företag och koncerner sätter vinstintresset före människors rätt till en god vård och hälsa? Är det märkligt att vi vill utreda det? Är det konstigt att vi vill ha svar och förslag på hur vi ska möta dessa utmaningar i framtiden och hur vi ska kunna göra sjukvårds och hälsosektorn bättre för patienter och brukare? Jag tycker inte att det är konstigt. Jag tycker att det är rimligt att vi politiker som har ansvaret för att människor som är sjuka, människor som är gamla och människor som behöver en god vård och omsorg också får det. Då måste vi se över formerna för hur denna vård och omsorg ges. Då måste vi se att det är ett problem när siffror pekar på att 8 miljarder flyter ut ur den svenska välfärden och placeras i skatteparadis. Tycker inte Sofia Fölster att det är ett problem?

Herr talman! Jag vill tacka sjukvårdsministern för en bra debatt och säga några avslutande ord som jag hoppas att han kommer att begrunda i regeringens framtida arbete.Cirka 11 000 företagare inom vården och omsorgen, varav majoriteten är små företag som drivs av kvinnor, befinner sig i dag i en enorm osäkerhet då de inte vet om deras vårdcentraler och äldreboenden kommer att kunna överleva med regeringens eventuella vinstbegränsningar, regelkrångel och borttagen LOV. 160 000 läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden går nu och är oroliga eftersom de inte vet om deras jobb kommer att finnas kvar. Otaliga patienter och brukare riskerar också att drabbas då de inte vet om deras vårdcentraler eller äldreboenden kommer att läggas ned. Det är min förhoppning att sjukvårdsministern begrundar den utredning om ägardirektiv som redan arbetar och snart kommer med sin rapport. Det är min förhoppning att regeringen kan se bortom ideologiska käpphästar och alltid sätta kvaliteten före driftsformer i välfärden. Det är också min förhoppning att sjukvårdsministern inte lämnar de tusentals företagare, anställda och patienter som i dag finns inom den privat drivna välfärden i sticket.

Herr talman! Jag går till en privat vårdcentral därför att den ligger närmast mitt hem och därför att jag tycker att det finns duktiga läkare där. Av olika skäl har jag varit tvungen att söka upp denna vårdcentral ett stort antal gånger den senaste tiden. Men tänk att varken vårdcentralens ägare eller någon av de anställda har kommit fram till mig och sagt: Vad ska ni göra nu? Vi är så oroliga för våra jobb.När det gäller SVB-bolagen ska jag kommentera en sak. Det finns faktiskt en historia. Inte minst ett antal partier i Alliansen tyckte att det var dags med non profit-företag även i Sverige. Det är en dominerande driftsform när det gäller just vårdföretag i stora delar av världen. Detta gäller särskilt i USA. Då tillsattes en utredning, och den utredningen kom fram till att man inte ville ha en ytterligare associationsform. Men man lade till en regel i aktiebolagslagen för att få någonting som i varje faller påminner om non profit-företagen. Det kanske inte var det allra mest optimala. Men det är i alla fall en dominerande driftsform i de allra flesta länderna. Denna debatt avslutades på sedvanligt sätt. Det är just risken för att företag ska försvinna som man är rädd för. Det viktiga är inte att sjukvården ska bli bättre. Det har återigen varit en debatt om sjukvården som mest har handlat om vilken driftsform den ska bedrivas i, inte vilken sjukvård man ska ha. Det är beklagligt.
Herr talman! Jag vill börja mitt avslutande inlägg med att tacka Sofia Fölster för en bra debatt. Även om vi har olika perspektiv och ingångsvärden tror jag att det är viktigt att se att det är just när de bryts som man hittar den syntes som kan ta oss framåt. Jag tror att vi i flera delar av vår politik, och säkert också i delar av Moderaternas politik, kan hitta samarbeten och delar vi kan komma överens om för att utveckla vården - inte minst för patienternas och brukarnas skull. Om vi ska kunna göra det måste dock utgångspunkten för den sjukvårdspolitiska debatten vara just patienternas väl och ve. Det måste vara deras bästa som står i fokus. Tyvärr hamnar vi i den här debatten många gånger i att prata om enskilda näringsidkares villkor i stället för de stora patientgruppernas behov. Vi har från regeringens sida gjort en överenskommelse med Vänsterpartiet just därför att vi har sett att det på välfärdsområdet finns stora utmaningar som är kopplade till enskilda företags och koncerners rätt att göra vinst, det vill säga deras rätt att sätta vinstintresset före brukares och patienters intresse. Det ska inte vara så. Vi riskerar att få en farlig utveckling där det till syvende och sist är patienterna och brukarna som hamnar i kläm. Det är därför vi nu för en politik för att utreda och komma med nya förslag på hur vi kan reformera den här sektorn. Vi gör det inte för att vi vill hota valfriheten, inte för att vi vill hota mångfalden och inte för att vi är emot privata alternativ.